Fru talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att minska klyftorna i samhället och för att stödja dem som har det sämst ställt. Peter Persson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att minska Gini-koefficienten i Sverige. Jag väljer att ge ett gemensamt svar på dessa interpellationer. Inkomstspridningen har ökat i många länder under de senaste decennierna. Internationellt sett är ökade löneskillnader en av de viktigaste förklaringarna, men kapitalinkomsternas betydelse har också ökat. För Sveriges del kan i stort sett hela den långsiktiga uppgången förklaras av kapitalinkomsterna. Trots att inkomstskillnaderna i Sverige har ökat under de senaste 20 åren har Sverige enligt alla källor en av de jämnaste inkomstfördelningarna i världen. En aktuell OECD-rapport, Divided We Stand , konstaterar att det inte är tillräckligt effektivt att enbart utjämna med skatter och transfereringar. Utmaningen ligger i att också uppmuntra och underlätta möjligheter till sysselsättning för grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden. Regeringen har sedan den tillträdde fört en politik för att stärka arbetslinjen och bryta de senaste decenniernas växande utanförskap. Genom jobbskatteavdragen och reformerna inom arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen har regeringen sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden. Jobbpolitiken har sedan den kraftiga internationella lågkonjunkturen inriktats på att motverka att arbetslösheten biter sig fast. Regeringens ansvarsfulla finanspolitik har skapat utrymme för att under 2009-2012 höja ett flertal transfereringar. I den senaste budgetpropositionen föreslog regeringen ett antal åtgärder som riktar sig till grupper med svag ekonomi: höjt bostadsbidrag för unga utan barn och för barnfamiljer, en höjning av bostadstillägget till pensionärer och höjd norm för skälig levnadsnivå för pensionärer med särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Det är regeringens fortsatta ambition att ytterligare stärka arbetslinjen och driva en effektiv fördelningspolitik som gagnar dem som har det allra sämst.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Anders Borg säger att regeringen har en arbetslinje, och jag vet att det är mantrat som ska försöka urholka stenen även om det inte är sant. Säger man det bara tillräckligt många gånger kanske folk tror det, och många har faktiskt trott att regeringen har en arbetslinje. Det är inte sant, det vet vi. Sysselsättningsgraden minskar. Det är inte bra, och det är inte bra att vi inte tar till vara människors vilja att arbeta och människors förmåga. Många är ofrivilligt deltidsarbetslösa, och många är helt arbetslösa. Vi har en massarbetslöshet i landet. Detta innebär att många också är fattiga, eftersom regeringen har försämrat försäkringsskyddet för de arbetslösa. Det var under devisen att om man bara gör de sjuka och arbetslösa fattigare ökar incitamentet, det vill säga skillnaden, och då kommer de att bli friska och hitta ett jobb. Nu har det i praktiken visat sig att denna politik inte har fungerat. Då undrar jag: Vill regeringen ändra denna politik? Eller vill regeringen ha större skillnader? Anders Borg har nämligen varit lite otydlig i fråga om det. Ibland säger han att det är bra med större skillnader eftersom man då får en morot och en piska. Man får jobba lite hårdare, ta tag i sig själv och rycka upp sig även om man har cancer eller någon annan svår sjukdom. Man ska rycka sig i kragen. Bara man blir lite fattigare kommer man säkert ut och kan hitta ett jobb. Så säger Anders Borg ibland, men inte med dessa ord utan orden är inlindade i Anders Borg-språk. Men ibland säger Anders Borg att vi ska se till att de sämst ställda har det drägligt och att vi ska se till att vi har ett jämnare samhälle eftersom det minskar oroligheterna. Därför tycker jag att Anders Borg är otydlig. Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande på denna punkt. Antalet ensamstående mammor som lever på socialbidrag, eller ekonomiskt bistånd, ökar. Var fjärde ensamstående mamma söker nu någon form av ekonomiskt bistånd. Det är jättebra att vi har detta skyddsnät i Sverige. Det är fantastiskt bra. Men dessa ensamstående mammor skulle vilja ha ett arbete och en bättre ekonomisk situation. De skulle vilja ha en heltid och ha en barnomsorg som gör att de kan ta jobb på obekväm arbetstid. Dessa ensamstående mammor får inte denna hjälp av samhället som de skulle behöva. Det motverkar arbetslinjen att de ensamstående mammorna inte kan ta de jobb som de vill eftersom barnomsorgen inte fungerar på obekväm arbetstid. Dessutom är det många av dem som tidigare har varit sjuka som har friskskrivits, inte för att de har blivit friska utan för att de har drabbats av den tidsregel som den borgerliga regeringen har satt upp. Av dessa människor är det 80 procent som nu inte har ett arbete. 10 procent har hittat ett arbete, och det är vackert så, och 10 procent har någon annan form av ersättning eller stöd från Arbetsförmedlingen. Men så många som 80 procent av dem som tidigare var sjuka har ingen försörjning alls eller lever kanske på sina anhöriga eller får hanka sig fram på annat sätt, till exempel via ekonomiskt bistånd. Denna politik bidrar till ökade skillnader i samhället. Vi socialdemokrater tycker att det är helt värdelöst. Vi är lite osäkra på vad regeringen tycker. Är det bra eller dåligt med större skillnader?

Fru talman! Så kraschlandade Bo Lundgrens moderater. Svenska folket tyckte inte om budskapet om att sänka skatterna med 120 miljarder. Retoriken behövde göras om. Anders Borg städslade åter den moderata partiledningen. Nu talade man annorlunda. Nu investerade man under tre år, från 2003 och fram till valet 2006, i att tala om utanförskap, massarbetslöshet, utanförskap, massarbetslöshet. Man sade: Det är möjligt att bryta detta tillstånd i nationen bara genom att kraftigt sänka skatterna. Det skulle stimulera människor till arbete och försämra socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring, ty då skulle fler välja arbete och då skulle lönerna sänkas så att en annan arbetsmarknad blev möjlig. Det senare talar man dock något tystare om. I dag har vi skattesänkningar i 80-miljardersklassen i och med de så kallade jobbskatteavdragen - totalt 100 miljarder. Vi ser effekterna i det svenska samhället. Vi ser en inkomstfördelning som är djupt orättvis. De med de lägsta inkomsterna har fått direkta försämringar, medan de med de höga inkomsterna har fått kraftfulla förbättringar - förbättringar som man inte kunnat drömma om att ens Bo Lundgren skulle ge dem. Dessutom har den så kallade jobbstrategin brutalt misslyckats. Det är ju fler som nu är arbetslösa. I dag har vi en långtidsarbetslöshet omfattande över 100 000 personer. Vi har en öppen arbetslöshet omfattande runt 350 000 personer. Vi har en med nära 1 procent minskad förvärvsfrekvens. De utvärderingar som den regering begärt som Anders Borg tillhör säger: Det finns ingenting som visar att det så kallade jobbskatteavdraget har bidragit till ökad sysselsättning. Det har i stället bidragit till två andra saker: Det betalas varje dag i det svenska samhället av barn i förskolan och av de gamla i äldreboenden därför att det offentliga dräneras på resurser och därmed på förutsättningar för kvalitet i välfärden. Det betalas varje dag av dem som är sjuka och som slängts ut från sjukförsäkringen, av de arbetslösa som i växande skaror till en förnedrande låg ersättning förvaras i fas 3. Jag vill hävda, Anders Borg, att er politik inte är en slump utan en medvetenhet, men ni valde en annan retorik än den Lundgrenska. Ni valde en retorik som lockade människor till att stödja en idé om att allt fler skulle få jobb och att vi skulle minska utanförskapet. Det blev inte så. Det blev tvärtom. Det blev växande klyftor - ett totalt misslyckande för er politik, Anders Borg!

Fru talman! År 1980 var det år då Sällskapsresan kom och då Jon Skolmen och Lasse Åberg åkte till Gran Canaria. Ni kommer kanske ihåg början på filmen. Lasse Åberg kommer gående genom ett grått Stockholm med en väska som knarrar. Det ser allmänt tragiskt och nedgånget ut. Man kan läsa: Svenskar reser inte till något utan från något. År 1980 var alltså året då den här filmen kom - en mycket rolig och bra film men också på sätt och vis ett tidsdokument över ett år mitt i den 20-årsperiod då det på hundra år gick som sämst för Sverige. Svensk ekonomi stod i praktiken stilla i 20 år. De som levde i slutet av 1980-talet hade inte en bättre levnadsstandard än de hade haft i början av 1970-talet, för reallönerna stod stilla. Mitt i allt detta fanns år 1980, Sällskapsresans år. Varför säger jag då detta? Jo, jag säger det därför att de som påpekar att inkomstskillnaderna ökat alltid jämför med år 1980. De säger: År 1980 hade vi de jämnast fördelade inkomsterna i svensk historia. De säger att det då var det perfekta samhället, att precis så skulle det vara. Sedan dess har inkomsterna, tack och lov, ökat. De har ökat i alla inkomstskikt. Men de har ökat olika snabbt och olika mycket. De har ändå ökat sedan 1980. Alla i alla inkomstskikt har alltså fått ökade inkomster sedan 1980. Ändå säger man: År 1980, då det var jämnast, var det perfekt; det var idealet. Det säger man trots att 1980 var stagnationens år - mitt i den 20-årsperiod då svensk ekonomi stod stilla. Före 1980, under de gyllene 50 och 60-talen, hade vi starkt ökande inkomster och stark tillväxt. Ekonomin gick bra. Då hade vi större inkomstskillnader. Varför vill man inte tillbaka till de gyllene 50 och 60-talen? Nej, 1980 ska det vara, för då var det perfekt. Då var det så att man i stort sett oavsett hur mycket man arbetade och oavsett om man genomgick en utbildning fick det ungefär likadant. Livet blev ungefär likadant för alla detta stagnationens år, 1980. Efter 1990-talet, under de senaste 15 åren, har vi haft en bra tillväxt och inkomsterna har ökat men olika snabbt. Då säger man: Nej, hellre tillbaka till 1980. Därför frågar jag: Vad var det som var så bra 1980? Vad var det som var så bra Sällskapsresans år när svenskar hellre reste från något än till något? Varför vill ni tillbaka till 1980?

Fru talman! Det är två viktiga områden som interpellanterna tar upp. Jag får tacka för det. Jag får också tacka finansministern för ett uttömmande svar i dessa mycket viktiga frågor där vi uppenbarligen har skillnader. För att börja med Peter Perssons fråga om den så kallade Gini-koefficienten, ett mått på skillnader i hushållens inkomster: Peter Persson torgför att det är stadiga ökningar och att Sverige mäler ut sig. Ja, vi i Sverige gör faktiskt det. Tittar vi på Gini-koefficienten utifrån ett perspektiv där man väger in också de samhällstjänster som finns inblandade i att stötta hushållen med skola, hälso och sjukvård, bostadsbidrag och andra gemensamma välfärdstjänster ser vi att Sverige ligger i särklass bäst till. Vi i Sverige har de minsta skillnaderna - precis som finansministern beskriver i sitt svar. Det beror ju på vad man vill väga in i rättvisor och orättvisor. Jag tycker att det är viktigt att konstatera att en stor rättvisa i Sverige är våra väl utbyggda välfärdssystem som gemensamt finansieras. Lägger man till dessa till ekvationen ser det väldigt bra ut för Sverige. Det finns många länder som där har mycket att jobba på. Båda interpellanterna tar upp sjukförsäkringen - det var egentligen därför jag anmälde mig till debatten. Frågan fick stort utrymme i det muntliga svaret jämfört med den skrivna interpellationsfrågeställningen. Låt mig konstatera att det sägs från interpellanterna att alliansregeringen slänger ut folk i sjukförsäkringen, och låt mig omformulera detta. Åren 2002 och 2003 hade Sverige de absolut högsta sjuktal man kunde se bland annat i Europa. Tar vi jämförbara länder kan vi se att vi hade dubbelt så många sjukskrivna och dubbelt så länge, och vi förtidspensionerade 140 personer om dagen. Vi hade 550 000 förtidspensionerade av en befolkning som då var under 9 miljoner invånare. Göran Persson hade en dröm. I budgetpropositionen då skrev han in: Min dröm är att detta ska halveras till 2008. Sedan tillsatte han Anna Hedborg - socialdemokratisk sjukförsäkringsminister och även generaldirektör för Försäkringskassans motsvarighet på den tiden - som utredare. Hon kom fram till att det var mycket stora problem med den svenska sjukförsäkringen. Bland annat fanns det enorma geografiska skillnader. Fru talman! Jag vill alltså hävda att vad den socialdemokratiska regeringen lyckades med var att slänga in folk i sjukförsäkringen - människor som inte hade där att göra. Nu har vi agerat med en reformering av sjukförsäkringen. Försäkringskassan har tagit ansvar för att genomföra en betydande övergång till arbetsmarknaden för dem som faktiskt har möjlighet att komma dit. Vi har generösa regler för dem som prövas mot arbetsförmåga. Ungefär en fjärdedel stannar kvar i sjukförsäkringen på grund av undantagen. Vi har trots allt 55 procent, alltså mer än hälften, som är kvar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag och rehabilitering, där regeringen för övrigt har investerat en miljard kronor. Detta är på grund av att vi, precis som finansministern noterar, har haft sunda statsfinanser som bas för våra reformer. Vi har alltså ett mycket mer aktivt arbete för att låta folk komma tillbaka till arbetsmarknaden. Min fråga till interpellanterna är: På vilket sätt tror ni att man kommer närmare en arbetsmarknad om man ställs passiv i en sjukförsäkring där man dessutom inte har några tidsgränser, utan övergången i förtidspension är nästan den enda givna lösningen? Detta kan jämföras med om man, som ungefär hälften av individerna nu, får en möjlighet att pröva arbetsmarknadsåtgärderna - som vi också har lyckats intensifiera på grund av reformutrymme, inte minst i budgetpropositionen 20011/12. Fru talman! Avslutningsvis tycker jag att det finns väldigt mycket här som talar för att Alliansens reformering av sjukförsäkringen har varit i syfte med vad tidigare socialdemokratiska ledare har önskat. Jag undrar vad den nuvarande socialdemokratiska hegemonin tycker om detta.
Fru talman! Det är två frågor jag ställer mig. Den första frågan är: Fungerar politiken? Den andra frågan är: Är politiken mänsklig? Tyvärr måste jag svara nej på båda dessa frågor. Såsom debatten gick tidigare handlade det om att vi måste få ut de sjukskrivna och de arbetslösa på arbetsmarknaden. De skulle få incitament att jobba, och då var det att de skulle ha mindre pengar att leva på. I detta låg en föreställning om att de helt enkelt hade det för bra och att det var därför de inte jobbade. De ville helt enkelt inte jobba. Nu har dock regeringen sänkt ersättningarna rejält och jagar de arbetslösa och sjuka på många olika sätt. Det har inte lett till att fler har kommit i arbete eller att utanförskapet har minskat - tvärtom. Därför tycker jag att man redan där borde se att den här politiken inte fungerar. Tidigare när man har kört med den här politiken - skattesänkningar och att jaga dem som har haft minst och står utanför - har det inte heller hjälpt. Jag tycker alltså att slutsatsen är att det behövs en annan politik om man på allvar ska få människor i arbete. När det gäller den andra frågan, om detta är mänskligt, säger jag: Nej, det är inte mänskligt. Vi kan nämligen nu se att klyftorna ökar. Det drabbar allra värst den tiondel som hade det sämst redan från början. Vi kan se att det började med sänkt ersättning för de människor som levde i sjukförsäkringen och a-kassan. Det var redan innan svårt att leva på den ersättningen. Nästa steg är att man kastas ut ur systemet, vilket har hänt många - inte minst de sjukskrivna. Då hamnar man på socialbidrag. Vi kan se att socialbidragen har ökat i nio av tio kommuner. Det är naturligtvis även andra grupper som har gått över till socialbidrag, bland annat från a-kassan. Men det är även sjukskrivna som faktiskt är för sjuka för att jobba som lever på socialbidrag. De får inte en chans att få ett jobb heller. Detta är omänskligt, anser jag. I stället borde man lägga resurserna på att ge dem som kan rehabiliteras rehabilitering, men det har man tyvärr inte gjort. Det som gör detta ännu mer tragiskt och omänskligt är att det finns barn inblandade. Många av de människor som har fått sänkta ersättningar och dessutom kastas ut i försörjningsstöd och socialbidrag har barn. Dessa barn drabbas orimligt hårt av hur deras föräldrar behandlas. Det krävs helt enkelt en genomgripande annorlunda politik. Det räcker inte att man med allmosor försöker hjälpa dessa barn, utan barnens problem består i föräldrarnas fattigdom. Därför måste man hjälpa föräldrarna. Det är helt enkelt en mänskligare politik som ska till. När det gäller just barnfattigdomen beräknas den av Rädda Barnen ligga på 11,5 procent i hela Sverige. Det är en rätt hög siffra. I Malmö, som jag kommer ifrån, är siffran nästan vart tredje barn. Dessa siffror ökar också hela tiden. Det är verkligen oroväckande och borde vara en larmsignal: Här har vi barn vars föräldrar har svårt att få ihop pengar till hyra, mat och mediciner. De har svårt att få det att räcka till allting och dessutom till att kunna köpa en födelsedagspresent eller en julklapp - allt det där extra som är så viktigt för barnen och inte minst viktigt för att de ska känna gemenskap i skolan och förskolan. Det krävs helt enkelt en annan politik - en mänskligare politik och en politik som verkligen ger jobb.

Fru talman! I går kom ett pressmeddelande från forskning.se: "Ökad ojämlikhet i hälsa och livslängd. Klyftorna i Sverige har ökat. En ny unik forskningsöversikt visar att detta leder till ökad ojämlikhet i hälsa och livslängd hos den svenska befolkningen." Jag har, fru talman, valt att anmäla mig till denna debatt därför att jag blev lite förvånad över regeringens svar. Anders Borg avslutar med: "Det är regeringens fortsatta ambition att ytterligare stärka arbetslinjen och driva en effektiv fördelningspolitik som gagnar dem som har det allra sämst." Han skriver "en effektiv fördelningspolitik" - inte en jämlik eller solidarisk fördelningspolitik, utan en effektiv - "som gagnar dem som har det allra sämst". Då är frågan: Vad är det som gagnar dem som har det allra sämst? I dag, fru talman, har jag fått ett presentkort från en känd restaurangfirma. Jag tror att det är som tack till riksdagens majoritet som har röstat för sänkt restaurangmoms. Det är så vi på något sätt får uppmärksamhet från en del medborgare och företag, beroende på vilka beslut vi tar. Jag får också en hel del mejl och samtal från personer som har blivit fattigare på grund av regeringens politik. De är väldigt bekymrade. Vad menar alltså Anders Borg med att det gagnar dem som har det allra sämst? 65 000 har blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen. Nästan 30 000 personer befinner sig i fas 3. Det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som nu har fler personer inskrivna än vad som jobbar på Posten. Det är 68 000 personer som har varit långtidsarbetslösa i mer än två år. Anders Borg sade häromdagen till TT att han finner klyftorna i Sverige besvärande och att "vi" - det är oklart vem han avser där, fru talman - i varje läge ska göra det som behövs för att hålla ihop Sverige. Det är inte med sanningen och de skattesänkningar som denna regering har genomfört överensstämmande, fru talman. Fram till 2009 fick den rikaste fjärdedelen 49 procent av de totala skattesänkningarna. Den fattigaste fick 6 procent att dela på. Är det att hålla ihop Sverige? Är det att bedriva en effektiv fördelningspolitik som gagnar dem som har det allra sämst? Fru talman! Jag är socialdemokrat. Uppenbarligen är Anders Borg inte det. Jag skulle ändå vilja ha svar på frågan: Vad menar man med att bedriva en effektiv fördelningspolitik som gagnar dem som har det allra sämst? Är det att de ska bli så fattiga som möjligt, eller vad är syftet?

Fru talman! Den som har gjort en resa har ofta något att berätta. Det är ett uttryck som lämpligen kan översättas till tyska. Den där resan kan företas geografiskt, men den kan även företas i tid. Johnny Munkhammar företog en resa i tiden. Under det senaste året har jag haft möjlighet att besöka ett antal andra länder, för att ta den geografiska dimensionen. Det har varit Rumänien - tillsammans med bland annat Hans Wallmark - Portugal, Irland, Grekland, England, Ungern och så vidare. Vad noterar man i dessa länder jämfört med Sverige? Jo, den ekonomiska krisen är svårare i alla dessa länder. Den är svårare i alla dessa länder än den är i Sverige. Det kan bero på tur; det ska vi inte bestrida. Det kan dock också bero på något annat, nämligen att vi har fört en ekonomisk politik i det här landet som trots vad oppositionen vill anföra har varit relativt sett framgångsrik. Vi har en alldeles för liten arbetsmarknad. Det kan vi vara överens om, därför att den grundläggande skillnaden går alltid mellan att ha försörjning, arbete, och att vara arbetslös. Vi har trygghetssystem som täcker upp det mesta, dock inte allt. Så ska vi ha ́t, men var ska vi ta ́t? frågade redan Gustaf Fröding. Hillevi Larsson säger att den här politiken inte har fungerat. Nej, det kan man kanske tycka ur er synpunkt sett. Men nu bygger ändå denna omständighet på att vi har ökat köpkraften med hela jobbskatteavdraget med 80 eller 100 miljarder kronor - jag vet inte exakt hur mycket det är - under de här åren. När man ställer frågan om ojämlikheten har ökat måste man diskutera vad alternativet hade varit, nämligen att inte göra detta. Hur många fler människor i detta land hade haft jobb om vi inte hade vidtagit de här åtgärderna? Det är en fråga som är obesvarad av Socialdemokraterna, och det är den mest centrala frågan av alla. Hur många fler jobb hade detta gett i Sverige? Hade ojämlikheten i inkomstskillnader då varit större eller mindre? Den frågan måste ni besvara. Det alternativ ni har är ingenting annat än att man borde ha gjort mer av allting annat. Det är inte helt lätt. Jag tycker inte att man behöver försvara regeringens politik i varje del. Det finns en och annan sak som man naturligtvis alltid kan diskutera när det gäller om utformningen har blivit den perfekta. Men det är viktigt att komma ihåg att den här inriktningen har gjort att fler människor i vårt land relativt sett har sysselsättningen kvar än i många andra länder. Och det viktigaste av allt är att man ska kunna hålla uppe sysselsättningen på ett hyfsat sätt i det här landet.

Fru talman! Hur hade det blivit om vi inte hade haft jobbskatteavdraget? var frågeställningen. Jag bad riksdagens utredningstjänst att jämföra hur det såg ut med jobbtillväxten, hur många fler som var sysselsatta under vår senaste regeringsperiod, alltså fram till 2006, och hur det ser ut nu, för vi hör ju många gånger de borgerliga företrädarna säga att det har blivit si och så många fler sysselsatta. Under det socialdemokratiska regeringsinnehavet, de tolv åren före 2006, kom det till 500 000 nya jobb, en ökning från 3,9 miljoner till 4,4 miljoner - utan jobbskatteavdrag. Vad var det då? Magic, eller? Det funkade utan jobbskatteavdrag, och det är ganska intressant. Jag tror inte på jobbskatteavdrag, därför att det bygger på en människosyn som jag inte kan dela. Den teoretiska modellen med jobbskatteavdraget vänder sig ju mot dem som står längst bort från arbetsmarknaden - ungdomar, invandrare och så vidare. Då är tänket att nu kommer de att se och märka att det är lönt att gå ut och börja jobba. Det teoretiska tänket med jobbskatteavdraget är att när det nu blir lönsamt att börja arbeta sticker man ut och tar ett jobb. Ungefär 80 000 skulle gå ut och ta ett jobb. När Riksrevisionen kom med en rapport om jobbskatteavdraget förra mandatperioden sade den borgerliga majoriteten att det är viktigt att Arbetsförmedlingen talar om för de arbetssökande att nu är tröskeln så låg, för nu har vi ett jobbskatteavdrag, att det är lönt att gå ut och jobba. Är det någon, Anders Borg och ni andra, som på allvar tror att en ung kille eller tjej som kanske har 1 000 eller 3 000 kronor i månaden i bidrag, beroende på om man har gymnasieutbildning eller inte, inte hellre vill ha ett jobb än att sitta och vänta på att det ska bli lönsamt att jobba därför att vi nu har ett jobbskatteavdrag. Det fungerar inte så. Det är därför som jag tycker att det är så trist med den här debatten. Jag kan förstå att Anders Borg inte rullar runt på rygg och säger: Nej, jag har haft fel hela tiden. Men eftersom jobbskatteavdraget är fundamentet i er ekonomiska politik skulle han väl ändå kunna resonera om ifall det finns något annat vi kan göra när verkligheten visar att det inte fungerar. Det är ju högre arbetslöshet nu än 2006, det är lägre sysselsättningsgrad än 2006, det är högre ungdomsarbetslöshet än 2006 - ja, allt är sämre.
Fru talman! Vi får här höra att allt är sämre i Sverige, allt är sämre i Sverige, allt är sämre i Sverige. Det är Socialdemokraternas verklighetsbeskrivning. Man får tacka för de klargörande orden. Många andra uppfattar det som att världen har gått igenom en svår ekonomisk kris. Land efter land genomför åtstramningspaket, genomför breda åtgärder för att återställa ordning och reda för att komma upp på torra land. Men allt är sämre i Sverige. Det är det socialdemokratiska budskapet. Det är helt enkelt inte korrekt. Sverige har klarat sig igenom den här krisen bättre än praktiskt taget alla andra länder. Vi går ur den utan några stora underskott. Vi behöver inte göra nedskärningar i kommunerna som på 90-talet. Vi behöver inte sänka pensionerna eller höja pensionsåldern, vilket många andra länder nu tvingas diskutera. Vi fick i dagarna ny statistik från Eurostat. Där ligger sysselsättningen ungefär 3 procent lägre än vad den gjorde hösten 2008. I Sverige är det 60 000 personer fler som är sysselsatta, en ökning med lite över 3 procent. Skulle vi ha haft samma utveckling som i övriga Europa skulle vi kanske ha haft 100 000-150 000 färre sysselsatta i dag. Sysselsättningen har alltså vänt uppåt i Sverige före praktiskt taget alla andra länder. Det är många EU-länder som har upplevt en mycket besvärligare arbetslöshetsutveckling än den som Sverige har genomgått. Det beror på att regeringen har fört en aktiv politik. Vi har mött krisen med breda stimulansåtgärder och breda strukturåtgärder, och de har fungerat, trots varningsropen. Vi som har varit med några år i riksdagsdebatterna har ju fått höra att Sverige skulle slitas isär av den här politiken. Låt mig då bara nämna fyra förhållanden som ger oss en bild av detta. Inkomstskillnaderna i Sverige är bland de lägsta i Europa och bland de lägsta av alla industriländer. När det gäller de välfärdsjusterade inkomstskillnaderna, där vi också tar in att vi erbjuder alla äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård, har vi minst skillnader av alla OECD-länder. Allt har alltså blivit sämre, var beskrivningen. Den sociala rörligheten i Sverige och Norden är högre än i praktiskt taget alla andra länder. Vi har mått på svåra materiella förhållanden som EU tar fram. Där hör Sverige återigen till de länder som har minst andel av befolkningen som riskerar att hamna i svåra materiella förhållanden. När det gäller inkomstskillnader, välfärdsskillnader, social rörlighet, svåra materiella förhållanden tillhör Sverige de allra bästa länderna. Det beror på att vi har fört en aktiv politik för att fler ska komma i sysselsättning. Skillnaderna har ökat i Sverige. 1995 låg Gini-koefficienten på 0,23. Den hamnade 2010 på 0,30. Den låg på 0,29 när vi tillträdde. Låt oss då konstatera att 85 procent av ökningen i skillnader ligger under de socialdemokratiska åren. 85 procent av ökningen av skillnaderna i inkomstspridning, 85 procent av ökningen av Gini-koefficienten, 85 procent av ökningen av klyftorna i samhället ligger under de socialdemokratiska åren. Här fick vi beskrivningen att det inte var en slump att det hade varit en ökning av Gini-koefficienten, därför att det var något som regeringen önskade. Det var det intryck som oppositionen ville ge. Var de 85 procenten av ökningen också ett resultat av Socialdemokraternas vilja att öka inkomstskillnaderna? Var det därför inkomstskillnaderna steg under hela 90-talet? Låt oss konstatera att det är arbetslinjen som har förtroendet. Det är bidragslinjen som har tappat förtroendet. Alternativet i termer av bidragshöjningar, skattehöjningar och industrisubventioner väcker inte trovärdighet. Det är inte en fungerande ekonomisk politik. Det är en ansvarsfull ekonomisk politik som regeringen bedrivit. Det är därför som Sverige har klarat sig bättre när det gäller välfärd och skillnader än de flesta andra länder.

Fru talman! Anders Borg är nöjd med tillståndet i Sverige, för han jämför med andra länder och vill inte titta på hur det är här i landet. Det var vi som tog Sverige ur den ekonomiska kris som ni försatte oss i under 90-talet. Då var den borgerliga oppositionen emot. Man kallade det för överbeskattning av folket och allt möjligt när vi skapade ordning och reda i statens finanser. Det här lever Sverige fortfarande på. Vi har en stabil grund som det inte går att hacka sönder så lätt och snabbt. Det var bra att vi gjorde så hållfasta ekonomiska spelregler. Moderaterna ville inte vara med, men i dagens läge tar man åt sig äran för det. Nej, vi vill inte tillbaka till 1980-talet. Då var det borgerlig regering. Då reste svenskarna från Sverige. Vi vill inte tillbaka dit. Vi vill till ett samhälle framåt där vi håller ihop, där vi inte ökar klyftorna och där vi ser till att människor inte blir bidragsberoende. Det blir de i dag. Den så kallade arbetslinjen är en bidragslinje. Fler och fler tvingas söka ekonomiskt bistånd. Det är en övervältring av kostnader på kommunerna som annars kunde ha satsat på bättre service till medborgarna, till exempel barnomsorg på obekväm arbetstid så att exempelvis ensamstående kan ta de jobb som erbjuds. Arbetslösheten är högre. Det är massarbetslöshet i Sverige. Långtidsarbetslösheten ökar och har bitit sig fast i samhället. Inflödet av nya långtidsarbetslösa till fas 3 är klart mycket större än utflödet. I mitt förra inlägg talade jag om utförsäkrade från sjukförsäkringen. Människor tvingas bli så kallat friska för att gå till Arbetsförmedlingen där man konstaterar att de är för sjuka för att arbeta. De tvingas gå tillbaka till sjukförsäkringen där man på nytt skickar dem till Arbetsförmedlingen. Denna rundgång har skapat en tragisk situation för dessa sjuka människor. Det är fruktansvärt cyniskt. Min fråga till Anders Borg i mitt förra inlägg var: Är det bra eller dåligt med större skillnader? Anders Borg svarade inte på det. Tidigare har han dock sagt att det är bra med incitament. Det är bra om folk rycker upp sig. Det är bra att öka skillnaderna. Sänker vi ersättningarna för de sjuka och dem utan arbete blir de säkert friskare och hittar ett jobb. Det kallas incitament, och det tyckte Anders Borg tidigare var bra. I dag svarar han inte på frågan om det är bra eller dåligt med ökade skillnader utan talar om att det är större skillnader i andra länder. Min fråga kvarstår dock: Är det bra eller dåligt med större skillnader i samhället?

Fru talman! Låt oss tänka att det är 2006 efter valet då en moderatledd regering fick makten. Det sitter hundra personer på läktaren. Tio får gå ut åt vänster, och på fem år får de sina inkomster sänkta med 600 kronor i månaden. Tio får gå ut åt höger, och de får sina inkomster höjda med 15 000 kronor. Detta illustrerar det verkliga utfallet av den borgerliga regeringens politik och den ojämlikhet som breder ut sig. Den skulle ju lösas med den så kallade jobbpolitiken à la Moderaterna. Anders Borg! Har vi fel när vi säger att arbetslösheten har ökat? Har vi fel när vi säger att långtidsarbetslösheten har ökat kraftigt? Har vi fel när vi säger att ungdomsarbetslösheten har ökat? Har vi fel när vi säger att de arbetslösa har fått försämrade ekonomiska villkor? Har vi fel när vi säger att de sjukförsäkrade har fått sämre ekonomiska villkor? Är det inte korrekt det vi säger? Är det inte korrekt när vi säger att enligt de utvärderingar som är tillgängliga har er politik med de stora skattesänkningarna faktiskt inte fungerat? Du har läst matematik, Anders Borg. Du kan ta 80 miljarder kronor och omvandla det till något annat. Du kan besöka ett äldreboende i vårt land och se alla som sliter där under tuffa villkor. Du kan besöka förskolan där det blir allt fler barn på den personal som finns kvar. Du kan åka ut i skolan där inte alla unga får det pedagogiska och sociala stöd som är motiverat. Hur många jobb hade du kunnat skaffa om du använt dessa resurser till något alternativt, till att omgående sätta människor i arbete? Det är arbete som är i stort behov av att utföras på Caremas äldreboenden och på många andra ställen. Du sitter med miniräknaren, Anders Borg. Jag tror att du kommer fram till en nätt summa på 250 000 jobb. Hade det inte varit till glädje för de 350 000 arbetslösa? Hade det inte varit till glädje för barnen i förskolan och skolan? Hade det inte varit till glädje för de arbetslösa och de sjuka om du i stället för att dra in 20 miljarder från dem låtit dem behålla ersättningen? Du kunde ha sagt: Jag har inte den konservatives dystra människosyn. Jag har en ljusare människosyn. Jag tror att människor faktiskt kan utvecklas och göra nytta i glädje och utan piska. Erkänn nu ert stora misstag, Anders Borg!

Fru talman! Två siffror i debatten behöver korrigeras. För det första: Sedan 2006 har 200 000 fler personer arbete. Efter fem år med alliansregeringen är facit plus 200 000 personer i arbete i Sverige. I hur många europeiska länder kan ni se en ökning av sysselsättningen under finanskrisen? Kan ni hitta något? Ge mig ett enda exempel! För det andra: Tack vare jobbskatteavdraget har vi sänkt skatten för vanligt folk så att en sjuksköterska har fått motsvarande en 13:e månadslön som man kan spendera som man vill. Trots denna skattesänkning har de offentliga intäkterna ökat med närmare 100 miljarder kronor. Vi har alltså sänkt skatten och fått ökade intäkter som har gått till en bättre sjukvård och skola. Jag går tillbaka till 1980. Då var det ert idealsamhälle. 1980 hade vi de minsta inkomstskillnaderna i modern svensk historia. Det tyckte ni var jättebra. Sedan 1980 har inkomsterna ökat i alla grupper men olika snabbt. Någon har fått 3 000 mer per månad, någon annan 5 000. Ni tycker att det är dåligt att alla inte har fått lika mycket. Ni går hellre tillbaka till 1980 då alla hade lägre inkomster. Ni ser hellre att låginkomsttagarna har det sämre än i dag förutsatt att de som i dag har höga inkomster har det ännu sämre. Varför gå tillbaka till 1980?

Fru talman! Den senare delen av debatten har handlat mycket om skattepolitiken. Låt oss försöka begripa oss på Socialdemokraternas skattepolitik. Hans Olsson går längst; han konstaterar att jobbskatteavdraget inte fungerar. Med stöd av RUT har han kommit fram till att med Socialdemokraternas passivitet när det gäller att ge stimulansåtgärder till löneskatteavdrag ökade man paradoxalt nog antalet jobb med 500 000. Hur kan det komma sig att de ledande finanspolitiska talespersonerna inom socialdemokratin stöder tre av fyra jobbskatteavdrag? Vill de helt enkelt ta bort de 500 000 jobb som Hans Olsson uppenbarligen har fått fram via sin RUT-förfrågan? Den frågan tycker jag att svenska folket har rätt att få svar på. Varför tycker socialdemokratin att jobbskatteavdragen är bra? Jo, av de anledningar som Johnny Munkhammar just nämnde. Debatten hetsar till sig. Vi ser naturligtvis framför oss drakoniska skatteökningar, som finansministern brukar säga, om man ska finansiera välfärden på det sätt som Socialdemokraterna tänker sig. Man kommer säkert att vilja öka progressiviteten i löneskatterna, och införa arvskatt, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt igen - kanske till och med en tobinskatt, vad vet jag? Det är spännande att läsa gårdagens understreckare på Svenska Dagbladets Brännpunkt där Hans Dahlgren, tidigare chef och medarbetare till både Göran Persson och Mona Sahlin, säger att man kanske skulle platta till skatten i stället och att det är något som gynnar en framväxande tjänstesektor och fler arbetade timmar. Han skriver också att platt skatt dock alltid betyder att den som har högre inkomst bidrar mer till välfärdens finansiering samtidigt som det lönar sig för alla att jobba mer och längre. Det är alltså en ledande socialdemokrat som uttrycker detta. Han går mycket längre än vad alliansregeringen har föreslagit och vad jag tror att den här gruppen önskar. Vad är Socialdemokraternas egentliga besked till väljarna om skattepolitiken i framtiden?

Fru talman! Den stora frågan är vad man gör när det är kris i ett land. Det bästa är att bygga landet starkt inför framtiden när krisen vänder. Vad har regeringen gjort? Man har gjort de fattiga fattigare och de rika rikare - samma politik som de borgerliga partierna, med Moderaterna i spetsen, har kört med tidigare. Det är en annan retorik, men innehållet är detsamma som förut. Jag ifrågasätter att detta verkligen är det som bygger ett land starkt för framtiden. Vi borde i stället satsa pengarna på något som ger utdelning på längre sikt, som utbildning. Regeringen har skurit ned på gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan. Vi borde satsa mer på innovationspolitik. Vi borde satsa mer på välfärden och hela den infrastruktur som bygger landet starkt för framtiden; det är järnvägar, utbildning, barnomsorg och vård. Det har man ibland kallat för den tärande sektorn, men det är det som på längre sikt gör att ett land blir starkt. Senast Moderaterna hade makten var vi i den situationen att arbetslösheten var skyhög. Då lovade vi socialdemokrater att vi skulle halvera arbetslösheten. Det var ett djärvt mål - arbetslösheten låg då på 8 procent - men vi lyckades med det. Anledningen var att vi satsade på utbildning, inte minst för dem som behövde komplettera sin utbildning. När jobben sedan kom hade många arbetslösa den kompetens som krävdes. I dag är situationen den motsatta, och vi ser att arbetslösheten ökar mest bland de grupper som står långt från arbetsmarknaden. Att göra de fattiga fattigare och de rika rikare bygger inte Sverige starkt för framtiden, och det ger inga nya jobb.

Fru talman! Jag hade hoppats att Anders Borg skulle svara på min fråga om den ökade ojämlikhet som nu finns i Sverige och varför han skriver att han vill bedriva en effektiv fördelningspolitik som gagnar dem som har det allra sämst, om det bara handlar om att göra människor fattigare. Vi har 65 000 utförsäkrade från sjukförsäkringen, 30 000 i fas 3 - lika många som på Posten, alltså - och 68 000 långtidsarbetslösa. Till Finn Bengtsson vill jag säga att Hans Dahlgren är medlem i Centerpartiet. De älskar platt skatt. Det är bra om du känner till vilken partitillhörighet han har. Till Anders Borg vill jag säga att den relevanta jämförelsen när det gäller sysselsättningen vore att säga att det var 66,5 procent i december 2006 och 65,1 procent i december 2011. Sysselsättningen har sjunkit. Det gäller också i absoluta tal för arbetslöshetsutvecklingen. Jag har förstått att Anders Borg gärna ändrar statistiken när det inte passar, men jag tycker att vi ska hålla oss till det som har gällt tidigare i fråga om statistik. I dag har vi fått ett tackkort till riksdagen: Tack för att ni sänkte krogmomsen. Socialdemokraterna vill i stället använda 5,4 miljarder och fördela till arbetsmarknadspolitiken för att se till att fler unga får utbildning. Det vore bra att få veta hur skattesänkningar som ger den rikaste fjärdedelen i Sverige 49 procent av den totala skattesänkningen och de fattigaste 6 procent att dela på kan vara en effektiv fördelningspolitik som gagnar dem som har det allra sämst. Är tanken att de fattiga ska känna sig ännu fattigare och därmed på något sätt ledas till ett arbete?

Fru talman! Flera talare, speciellt finansministern, hänvisar till att vi har lyckats bra i Sverige trots finanskris i Europa. Finansministern är ju ung och kanske inte minns hur det var på 90-talet. Då hade vi också kris. När vi skulle betala en krona hade vi ungefär 50 öre, resten fick vi låna. Kriser kommer och går. Jag tycker att vi i debatten inte ska koncentrera oss på hur det är ute i Europa utan på hur vi använder våra resurser här i Sverige. Johnny Munkhammar säger att svenska folket har fått mer pengar i plånboken. Det är rätt, men poängen var ju att jobbskatteavdraget skulle leda till fler jobb. Det har blivit 200 000 fler jobb, säger Johnny Munkhammar. Det är klart att det har. Vi har ju blivit så många fler människor. Om vi socialdemokrater, som har haft ett så långt regeringsinnehav, använde den retoriken skulle vi kunna säga att vi har skapat miljoner jobb. Befolkningen har ju ökat. Man kan inte argumentera på det sättet. Jag vet att det är svårt att erkänna misstag. Jag tycker själv att det är svårt. Det är inte roligt. Det bär emot. Det är många som lyssnar, och man får skämmas lite. Men nog borde det väl vara läge att fundera lite när vi nu har lett i bevis och verkligheten visar att jobbskatteavdraget inte fungerar som det var tänkt. Man borde åtminstone börja fundera på om man kan komma på något annat för att få folk i jobb.
Fru talman! Sverige har, till skillnad från den beskrivning som ges här, klarat krisen väl jämfört med praktiskt taget alla andra länder. Det tydliggörs på ett frapperande sätt: I dag fick vi sysselsättningsstatistik för fjärde kvartalet 2011. Den ligger för hela ekonomin 3 procent upp i årstakt, och för privat sektor är det 4,3 procent upp. Samtidigt upplever övriga Europa, enligt den senaste tillgängliga statistiken som är för tredje kvartalet, fortfarande en fallande sysselsättning. I vårt grannland Danmark, som leds av en nyligen tillträdd socialdemokratisk regering, faller sysselsättningen med 1 procent. Kontrasten är frapperande. Inte något land, vid sidan av de baltiska länderna med sin kraftiga nedgång, har kunnat uppvisa en sådan sysselsättningsökning som Sverige. Det är ett avvikande förhållande, och det försöker Socialdemokraterna prata bort. Jag tycker att det är klokt. Ju mer den socialdemokratiska verklighetsbilden avviker från väljarnas desto bättre - ur mitt perspektiv. Socialdemokraterna vill alltså inte se sakförhållandena, men de måste ändå upprepas trots år efter år av socialdemokratiskt skäll på regeringen. Vi har bland de minsta inkomstskillnaderna vad gäller industriländerna, välfärdsjusterat de absolut minsta, vi har den högsta sociala rörligheten tillsammans med ett antal andra länder och tillsammans med ett antal andra länder den minsta materiella nöden. Låt oss ta långtidsarbetslösheten. Sverige har enligt EU-kommissionens senaste statistik den lägsta - lägsta - andelen långtidsarbetslösa av alla EU-länder. Allt det skulle alltså vara ett uttryck för att allt är sämre, att ett långvarigt alliansmaktinnehav lett till att allt är sämre. Socialdemokraterna, däremot, ökade klyftorna. Skillnaderna växte - 85 procent av detta under den socialdemokratiska regeringsperioden. Inte ett ord av självkritik sägs. Hans Olsson bad mig resonera kring självkritik och alternativ. Jag gör gärna det. Låt oss ta fyra tänkbara alternativ. Ett är kraftigt höjda skatter genom försämrat jobbskatteavdrag. Det är lätt att se det som ett alternativ i den här debatten eftersom det så ofta nämns av meddebattörerna. Kraftigt höjd ungdomsarbetsgivaravgift kan man tänka sig som ett alternativ att pröva, kraftigt höjd moms i restaurangbranschen skulle kunna vara ett alternativ att överväga, kanske även avskaffat ROT-avdrag. Det är fyra tänkbara förslag som skulle kunna vara ett alternativ till regeringens politik. De råkar vara Socialdemokraternas ekonomiska politik. Låt oss konstatera vad det skulle ha lett till, nämligen kraftigt höjda kostnader när vi har en avmattning, omvänd konjunkturpolitik. Man skulle stramat åt för företagen genom höjda arbetsgivaravgifter på unga, detta i ett läge när fler unga är på väg att lämna eller riskerar att få lämna arbetsmarknaden eftersom vi har en nedgång. Med den kraftiga sysselsättningsåtstramning som försämrat jobbskatteavdrag, höjda arbetsgivaravgifter för unga, försämrad restaurangmoms och borttaget ROT-avdrag skulle leda till vore resultatet naturligtvis högre arbetslöshet. Därmed kommer vi tillbaka till de 85 procenten. Då står de helt plötsligt i ett förklarat ljus. Med socialdemokratisk politik skulle fler människor bli arbetslösa, vi skulle komma längre från full sysselsättning och då skulle klyftorna öka. Man kan nämligen aldrig ta isär full sysselsättning och sammanhållning, det är två begrepp som utgör var sin sida av samma mynt, och det är därför skillnaderna ökade så mycket under de socialdemokratiska regeringsåren. Det var för att en fjärdedel av befolkningen till slut var beroende av olika sociala transfereringssystem. Då växte klyftorna, då fick vi ökade inkomstskillnader, då förstärktes förmögenhetskoncentrationen. Det var resultatet. Kan vi inte lite ödmjukt enas om att ifall vi prövade alternativet med kraftigt höjda skatter på ungdomar och restauranger och borttaget ROT-avdrag skulle det vara en politik som ökade klyftorna?
Fru talman! Anders Borg slår sig för bröstet och snart tycker han väl att vi ska hurra också. Han påstår att vår politik var dålig, men det var faktiskt tvärtom. År 2006 hade vi 6 procent arbetslöshet - det var alldeles för högt, men det är mycket högre nu - och man hånade oss och sade att det var massarbetslöshet. Det året tillkom 153 000 nya jobb. Det kunde vi se när året var slut. Året efter, 2007, tillkom 80 000 nya jobb. Det var vackert så, men det var bara hälften så många. Det var innan er politik, Anders Borg, hade börjat bita. År 2008 hade er politik börjat bita, och då kom tvärstoppet. Anders Borg sade att det skulle ta två år innan deras politik började bita. Det gjorde det också, och då tvärnitade jobbtillväxten. Vi har långtidsarbetslöshet i Sverige. Anders Borg säger att ja, men den är mycket högre utomlands. Trösta då de långtidsarbetslösa med det eller gör någonting åt långtidsarbetslösheten! Inflödet av långtidsarbetslösa i fas 3 är betydligt högre än utflödet. Man blir inlåst i fas 3. Utförsäkringen av dem som varit sjuka har också ökat, och Anders Borg säger att man klarat det hela eftersom det tillkommit nya jobb. Det är trick, trick, trick. Man måste nämligen räkna alla som söker jobb, och det är fler som söker jobb i dag. Sedan säger Anders Borg att det är frapperande bra. I stället för "frapperande" och "incitament" ska vi hitta på nya Borg-ord för att vara nöjda här i landet. Jag vill ha lägre arbetslöshet. Jag vill använda ROT, Anders Borg, det som du påstår att vi vill ta bort. Jag vill använda det i lågkonjunktur. Det är ett bra sätt att öka på i lågkonjunktur för att sedan bromsa i högkonjunktur.
Fru talman! Jag har haft ett flertal interpellationsdebatter med Anders Borg. De är mycket intressanta. De präglas av två saker. Anders Borg svarar inte på några frågor, och han har med sig "miniinterpellanter" som interpellerar interpellanten. Så försöker man dölja den egentliga politiska diskussionen. Jag upprepar frågeställningarna, Anders Borg: Är det inte så att arbetslösheten har ökat? Är det inte så att långtidsarbetslösheten har ökat massivt? Är det inte så att ungdomsarbetslösheten har ökat massivt? Det sker till priset av ökade klyftor och skulle användas som metod för att klämma åt arbetslösa och sjuka. Klyftorna ökar. Arbetslösheten ökar. Det är effekten av er politik. Tyvärr är ni alldeles för lite granskade. Ibland låter ert språk som lånat av George Orwell eller också kan jag se Per Schlingmann framför mig. Det är det nya moderata språkbruket. En väldigt bra lokaltidning, Smålands Folkblad, granskade i sitt senaste nummer Moderaternas politik. Man hade bild på Reinfeldt och texten: En man, åtta svek, tio lögner. Det är förvisso tidningens beskrivning, men vid en hastig genomläsning av artikeln finner jag den som fullständigt korrekt. Framför allt gäller det jobbfrågan. Allt det ni lovade har katastrofalt misslyckats - till priset av att vårt land fått kraftigt ökade klyftor. Det är ett stort misslyckande, ett mycket stort misslyckande, ett massivt misslyckande, Anders Borg.

Fru talman! Den här debatten handlar om hur det ser ut i Sverige med ekonomiska skillnader. Vi kan konstatera att de är mindre i Sverige än i de flesta andra länder. De andra nordiska länderna klarar sig också bra, men genomgående tillhör Sverige de fem sex länder som klarar sig allra bäst när det gäller ekonomiska skillnader, rörlighet och deltagande på arbetsmarknaden. Sedan har vi haft en mycket besvärlig ekonomisk kris. Den verkar Socialdemokraterna glömma bort. Det kanske beror på att den inte drabbat Sverige lika hårt som många andra länder. Det är kanske därför vi nu ser att många andra länder, inte minst de i vår närhet, som Finland, Danmark och Storbritannien, numera har högre arbetslöshet än Sverige. Det är kanske lätt att glömma bort krisen när vi har en kraftigt ökad sysselsättning tack vare att vi är en av de regeringar som genomför flest reformer för att stärka sysselsättningen. Det talas här om siffertricksande. När den nuvarande regeringen tillträdde var det 4 454 000 människor som arbetade. I dag är det 4 656 000 människor som arbetar. Det är svårt att få det till något annat än en kraftig ökning. Jämförelsenormen, att övriga Europa faktiskt upplevt fallande sysselsättning efter krisen, innebär att Sverige, vår svenska modell, vår struktur med ordning, reda och sammanhållning framstår som en mycket attraktiv samhällsmodell. Låt oss se på långtidsarbetslösheten. Sverige har alltså lägre långtidsarbetslöshet än praktiskt taget alla jämförbara länder. Vad händer om vi begår samma misstag som tidigare i historien, om vi kraftigt höjer a-kassan, återreglerar arbetsmarknaden och höjer skatterna för dem som arbetar? Det entydiga resultatet, visar erfarenheten, blir att långtidsarbetslösheten ökar. Vi har klarat oss bra, vi står oss väl, men vi har inte råd med experimentet att nedmontera arbetslinjen. Det är en tydlig skiljelinje i svensk politik - arbetslinje mot bidragslinje. Det är så skiljelinjen ser ut.